Herr talman! Jag skall endast uppehålla mig vid den diskussion som pågår om SMT i Västerås, eftersom utskottets talesman så ingående har berört de övriga frågor som är under debatt. Jag vill börja med att besvara en interpellation, som herr Wennerfors har riktat till mig i denna fråga. Herr Wennerfors har frågat mig om de åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av nedläggningen av centrala verkstaden i Västerås m.m. Vid månadsskiftet februari—mars 1969 var antalet anställda vid centrala flygverkstaden i Västerås 663, varav 306 tjänstemän och 307 arbetare. Av dessa kan 7 tjänstemän och 31 arbetare beräknas avgå med pension före den 1 juli 1970. För återstoden — 349 tjänstemän och 276 arbetare — har behovet av ny arbetskraft vid verkstäderna i Arboga och Malmslätt undersökts. 158 tjänstemän och 1853 arbetare beräknas kunna erbjudas anställning vid dessa verkstäder. Av den återstående personalen — 191 tjänstemän och 91 arbetare — beräknas cirka 40 arbetare och 20 tjänstemän före den 1 juli 1970 kunna erbjudas anställning vid SMT Machine Company AB i Västerås. Av den ursprungliga personalstyrkan återstår alltså cirka 170 tjänstemän och cirka 50 arbetare, som enligt vad som för närvarande kan bedömas inte med säkerhet före den 1 juli 1970 kan beredas ny anställning inom denna sektor av fabriksverket. Då återstår ännu ett år till verkstadens nedläggning. Denna tidrymd torde vara tillräcklig för att möjliggöra att den övriga personalen bereds annan sysselsättning. Särskilda åtgärder härför har vidtagits av Kungl. Maj:t och av fabriksverket. Bl.a. förbereds en Ööverföring av transportflygenheterna vid F 7 och F 8 till F1. För underhåll av denna materiel skapas sysselsättningsmöjligheter vid Hässlöverkstaden i Västerås. SMT Machine Company AB är fortfarande under uppbyggnad. I vilken mån ytterligare arbetskraft utöver vad jag nyss nämnde kan komma att anställas är ännu för tidigt att uttala sig om, men sannolikt kommer ytterligare ett antal arbetare och tjänstemän att kunna anställas. I den mån omplacering kan un derlättas genom omskolning kommer fabriksverket att medverka till sådan omskolning. Den personal vid verkstaden som blivit erbjuden anställning på annan ort men av olika skäl inte kunnat acceptera en förflyttning avser fabriksverket i den mån det är möjligt söka bereda sysselsättning inom Västeråsregionen. En intern arbetsförmedling vid verkstaden i Västerås har upprättats i samarbete med berörda personalorganisationer. Under tiden fram till nedläggningen av centrala flygverkstaden i Västerås kommer ytterligare ett antal tjänstemän och arbetare att avgå med pension. Ett antal anställda kommer även att avgå mot årlig ersättning. Det är ännu för tidigt att avgöra omfattningen av dessa avgångar. Genom försvarets personalnämnd följer jag noggrant utvecklingen i detta hänseende. Om ytterligare resurser för omplacering m.m. bör ställas till fabriksverkets förfogande kan för närvarande ej förutsägas. Skulle så visa sig vara fallet, är jag beredd att välvilligt pröva framställningar härom. Sammanfattningsvis bedömer jag att vid tidpunkten för verkstadens nedläggning samtliga anställda har beretts annan sysselsättning eller tillfälle till avgång mot årlig ersättning. Beträffande den planerade teleunderhållsverkstaden i Östersund har försvarets fabriksverk på grundval av Kungl. Maj:ts uppdrag beslutat att där organisera en filialverkstad till den centrala verkstaden i Arboga. Etableringen skall ske den 1 september 1969. Till verkstaden i Östersund skall i första hand förläggas underhåll av markelektromateriel, specialfordon och basmateriel. All den verksamhet som verkstaden i Arboga nu bedriver i Östersundsområdet kommer att förläggas till den nya verkstaden. Verkstaden kommer även att ut föra arbeten på uppdrag av AB Teleunderhåll och fabriksverket i övrigt. Häri kan komma att inkluderas även civila arbetsprojekt. Beträffande den slutliga utformningen av verkstaden i Östersund avvaktar fabriksverket 1966 års verkstadsutrednings förslag. Härmed, herr talman, anser jag mig ha besvarat herr Wennerfors” interpellation. Beträffande den diskussion som här har pågått om tillkomsten av SMT-verkstaden vill jag bara erinra om bakgrunden: riksdagens beslut att nedlägga den centrala underhållsverkstaden i Västerås för att koncentrera verksamheten i huvudsak till Arboga och Malmslätt. Herr Burenstam Linder sade att de anställda inte var informerade i förväg. Det är naturligtvis en svår missuppfattning av herr Burenstam Linder med hänsyn till att denna fråga hade varit föremål för utredning, utredningen hade varit på remiss, många diskussioner hade förts och slutligen hade ett riksdagsbeslut fattats. Under cirka ett och ett halvt års tid visste alla anställda i Västerås vad som förestod. Dessutom var representanter för försvarsdepartementet flera gånger i Västerås och informerade personalen.

Det är mycket sällan som någon på ett så tidigt stadium får information om nedläggning men också om vilka möjligheter till annat arbete som efter hand under den långa avvecklingsperioden kan beredas. Jag vill erinra om att riksdagen genom beslut i fjol vår starkt underströk att regeringen borde påskynda försöken att få annan industriell verksamhet i Västerås. Detta var mycket svårt, och fabriksverket fick i uppdrag att göra ett försök. Hur man löste uppgiften känner vi till: För att kunna utnyttja flygverkstadens olika resurser och framför allt den skickliga arbetarstammen inriktade man sig på att få till stånd en produktion av verktyg och verktygsmaskiner. Det vi :sade sig också möjligt för fabriksverket att förvärva företag och produkter inom «detta område. Den 28 juni bemyndigade Kungl. Maj:t fabriksverket att träffa avtal om förvärv. Det gällde som bekant Köpings Mekaniska Verkstads AB, Aldellverkens AB och AB Thörns Mekaniska Verkstad.

Jag är för min del fullt medveten om de risker man tar. Allt företagande innebär ett risktagande. Jag vill därför inte göra några utfästelser om att de investerade medlen snabbt kommer att bli räntebärande. Jag är emellertid personligen övertygad om att företaget efter några år bör kunna förränta det investerade kapitalet i stort sett efter de krav på förräntning som ställs på investeringar i privat näringsliv. Det hör till saken ati den svenska verktygsmaskinindustrin har varit och fortfarande är splittrad på ett flertal mindre företag. Tillkomsten av SMT innebär därför en strukturrationalisering, som såvitt jag förstår hälsas med tillfredsställelse inom den svenska verkstadsindustrin. Den målsättning som uppställts för försäljningen av SMT-produkter under 1969 innebär en markant ökning jämfört med förra årets sammanlagda försäljning från de tre i SMT ingående företagen. Det kan vara av intresse att notera att denna försäljningsprognos fram till den 10 maj hade överskridits med cirka 1,5 miljon kronor. Det tyder på att företaget kanske kan expandera t.o.m. snabbare än vad det nuvarande investeringsprogrammet förutser. I så fall kan behovet av kapital öka, men under sådana förhållanden kan det inte vara några svårigheter för företaget att självt skaffa det kapitalet. Herr Burenstam Linder visade en stor okunnighet i denna affär. Jag anklagar honom inte därför, ty han har inte haft de möjligheter som utskottet haft att ta del av de köpesummor, kalkyler 0. s. v. som legat till grund för affären. Jag föreställer mig att hans kritiska inställning byggde mer på en allmän kritisk inställning till statliga företag än på fakta i denna sak. Jag är för övrigt övertygad om att det förhåller sig så. Det primära mål vi eftersträvat att uppnå genom att bilda SMT kan enligt min mening uppfyllas. Vi får i Västerås ersättning för en del av det sysselsättningsbortfall som uppkom i denna stad genom nedläggningen av CVV. Vi räknar med att antalet anställda vid SMT år 1972 vid full utbyggnad skall vara 600 personer. Det är en prognos som alltjämt håller, och ingenting tyder på att den är felaktig. Vi genomför här också en icke oväsentlig strukturrationalisering av den svenska verktygsmaskintillverkningen, som ur samhällsekonomisk synpunkt måste vara av stor betydelse. även om detta innebär ett företagsekonomiskt risktagande, har jag bedömt saken så, att investeringen sedan företaget väl konsoliderats också på längre sikt blir företagsekonomiskt lönsamt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation och jag uppskattar särskilt att det synes ge ett intryck av att försvarsministern nu är beredd att vidtaga alla de åtgärder som kan underlätta omställningsproceduren. De uppgifter som lämnas i svaret beträffande personalsituationen vid månadsskiftet februari/mars 1969 och hur denna kan utvecklas framdeles inger viss optimism. Enligt svaret är framtiden emellertid osäker för cirka 220 anställda. Jag har i dagarna erhållit uppgifter som tydligen bättre beskriver den aktuella situationen och som faktiskt ger mig anledning att vara ytterligare något mera optimistisk. Av politiskt taktiska skäl skulle jag naturligtvis inte nämna detta — det kan ju vara det vanliga — men jag förstår att försvarsministern har samma upplysningar. Jag vill framhålla för försvarsministern att min aktivitet i denna fråga helt har hänfört sig till sakfrågan. Jag har tidigare agerat i denna fråga på grund av de principiella betänkligheter jag har inför det förhållandet att man av rationaliseringsskäl lägger ned en av tre verkstäder och samtidigt inrättar en ny verkstad i en annan del av landet, nämligen i Östersund. Vi känner alla till det beslut som fattades i riksdagen 1963. Om prognoserna beträffande arbetstillgången från 1963, när riksdagen fattade detta beslut, hade stått sig, hade allt varit gott och väl. Prognoserna har emellertid visat sig slå fel. Behovet av teleunderhåll har avsevärt överskattats. När nu en mindre verkstad skall etableras i Östersund är jag självfallet tillfredsställd med tanke på sysselsättningsläget i Östersundsregionen. Kanske kan jämtlänningarna ha undrat om jag har haft något särskilt emot Jämtland. Så är inte alls fallet. Jag har ansett det vara fel att, även om riksdagen fattade beslut i frågan 1963, utvecklingen när det gäller teleunderhållsbehovet borde ha varit ett skäl för omprövning av beslutet. Östersundsregionen är sannerligen inte betjänt av sysselsättningsobjekt med dåliga framtidsutsikter. Det finns alltså skäl att ställa frågan till försvarsministern: Vad kan sägas om utvecklingen under den närmaste femårsperioden eller tioårsperioden? Det lär vara så att utvecklingen på elektronikens område avsevärt minskar behovet av arbetskraft. Jag förutsätter att försvarsministern tar hänsyn till dessa faktorer vid sina bedömningar. Det har gjorts uttalanden på denna punkt som gör att man tyvärr kan se ganska pessimistiskt på dessa sysselsättningsobjekts framtid. En annan anledning till att jag har medverkat även till en motion i frågan och vidare ställt interpellationsfrågor är det sätt på vilket personalfrågorna tidigare har handlagts. Den skrivelse som från Försvarets civila tjänstemannaförbund och Försvarets civila personals förbund tillställdes Konungen i mitten av februari belyser detta. Det har brustit i informationen, och olika omkastningar i planeringen har väckt stor irritation. Låt mig bara få belysa detta med ett fall där en personalgrupp har erhållit olika uppgifter om tidpunkten för förflyttning. Man fick t.o.m. göra besöksresor till Linköping inför en eventuell anställning vid den centrala verkstaden i Malmslätt för att undersöka om det var möjligt att få en bostad. Mitt uppe i dessa förberedelser kom plötsligt beskedet till de människor som efter stor tveksamhet inställt sig på att flytta: Det blir ingen flyttning till Linköping, det blir Östersund i stället.

Jag skall också be att få hänvisa till vad statsrådet och chefen för civildepartementet nämnde vid Statstjänstemannaförbundets konstituerande kongress den 7 februari i år om statens moraliska arbetsgivaransvar. Statsrådet framhöll att rationaliseringsverksamheten inte får utvecklas till att bli isolerade ekonomiska och teknokratiska sifferlekar med individen som spelbricka. Personalförbundet skriver om detta, att i exemplet utgör individerna i klartext ingenting annat än spelbrickor och att förfaringssättet strider mot de principiella riktlinjer som angivits i civildepartementets promemoria angående omplacering av Öövertalig statligt anställd arbetskraft. Herr talman! Jag skall inte vidare utveckla detta resonemang. Det svar som jag har fått i dag av försvarsministern är ändå så positivt, att jag kanske kan säga att opponenternas agerande i viss mån har nått sitt syfte, och dessutom kommer vi självfallet att uppmärksamt följa ärendets utveckling och inte minst vad som kommer att hända beträffande Östersundsverkstaden. Vad sedan beträffar statsutskottets behandling av den motion som jag har väckt tillsammans med kolleger i folkpartiet och centerpartiet finns inte någonting att tillägga.
Herr talman! Endast några ord! Herr Wennerfors säger att han och andra nu har nått sitt syfte, att skydda personalens framtid. Jag vill då svara att vi nästan varje år inom försvaret har många omorganisationer, lika stora som denna, och vi har ännu aldrig misslyckats med att omplacera någon enda av de anställda. Framtiden är inte osäker för de 200 i Västerås; den är icke osäker för någon. Riksdagen beslöt för två år sedan att lägga ned F 9, och nedläggningen skall vara klar den 1 juli i år. Det fördes en diskussion om hur personalen skulle placeras. Den är placerad med undantag för några svårplacerade personer, som vi dock inte släpper, och vi kommer självfallet att placera alla. Jag upprepar vad jag har sagt tidigare, att vi inom försvarsdepartementet med det fina samarbete som vi har med personalorganisationerna inte bara räknar antal, utan tar reda på vederbörande personers förutsättningar, namn, adress o.s.v. och hjälper varje individ till rätta. Hittills under de många år jag har arbetat i försvarsdepartementet har vi icke misslyckats med detta, och vi kommer icke att misslyckas nu heller. Vad beträffar informationen vill jag säga att personalorganisationerna offentligen har givit fabriksverket beröm för det föredömliga sätt på vilket man håller personalen informerad om alla detaljer i planeringen. I höstas utgick man från att vissa yrkesmän skulle få flytta från Västerås till Linköping, eftersom detta ingick i planeringen vid en viss tidpunkt. Denna planering bröts av ett initiativ inom försvarsdepartementet, då vi fann att man inte borde lägga ned Hässlöverkstaden, utan flytta dit annan verksamhet. De som på grund av planeringen hade trott att de skulle flytta till Linköping fick i stället stanna kvar i Västerås till följd av det in hopp som försvarsdepartementet gjorde. Självfallet kunde planerarna inom fabriksverkets ledning inte ta hänsyn till detta förrän de fick vetskap om försvarsdepartementets inställning. Herr Wennerfors frågar slutligen om utsikterna i Östersund och kopplar samman dem med underhållsbehovet över huvud taget på det elektroniska området inom försvaret.

Till följd av den omorganisation, konsolidering och strukturrationalisering som nu pågår inom underhållsverkstäderna är framtidsutsikterna för en verkstad i Östersund goda.

Herr talman! Jag sade att framtiden är osäker för 220 personer enligt interpellationssvaret, men uppgifter som vi tydligen båda har fått senare gör att man kan se avsevärt mycket mera positivt på personalsituationen. Försvarsministern talade om situationen för de människor som först skulle flytta till Malmslätt och efter mycken övertalning t.o.m. gjorde besöksresor dit men sedan plötsligt fick ett annat besked. Detta är inte det enda exemplet på sådana fall, utan det finns flera liknande. Det gäller t.ex. anställda som från början fick uppgift om att de skulle komma till centrala verkstaden i Arboga, CVA, men sedan skulle till SMT. Man kan väl ändå inte säga att vi bör vara helt tillfredsställda med förfaringssättet. Jag tycker att försvarsministern kunde vara låt mig säga så generös att han erkände, att det på dessa punkter kanske inte har gått riktigt bra. Det visar också den kritik som personalförbunden har framfört.
Herr talman! Vad säger de anställda, som under planeringen fick intrycket att de skulle flyttas till Linköping men sedan slapp detta och fick stanna i Västerås? De är naturligtvis glada för den omläggning av planeringen för underhållsverksamheten i stort som vi gjorde. Den föredömliga öppenhet som man visar personalen när man låter den kontinuerligt och i detalj följa hela pla-- neringen har naturligtvis nackdelar. Gjorde man som privata företag, skulle: man vänta till ett par månader i förväg. med besked, men nu har personalen i de statliga företagen fått information genom företagsnämnderna. De nackdelarna bör vi ta. Vi bör fortsätta att visa denna öppenhet, även om det kan uppstå sådana komplikationer som det uppstod för ett antal anställda i Västerås.

Herr talman! Herr Göransson började med att referera till ett utrop i kammaren 1968 och som svar vill jag säga att det som då utropades ändock tydligen gjort om än inte så stor så i alla fall någon nytta. Vidare vill jag inte kategoriskt påstå att staten generellt skulle vara en dålig arbetsgivare och så uttryckte jag mig nog inte heller. Jag ville bara peka på de problem som sammanhänger med omlokaliseringar av det här slaget. Både staten som arbetsgivare och ett enskilt företag har problem i egenskap av arbetsgivare. Jag vill alltså att vi skall göra mera nyanserade bedömningar vid lösningen av dessa problem.

Herr talman! Herr Gustafsson i Uddevalla invände mot mitt påstående att priset var för högt, att det alltid är svårt att veta bestämt och att man inte kan beräkna exakt. Det är självklart, men mitt påstående var givetvis inte någon ren gissning utan kalkylerat på grundval av föreliggande uppgifter. Köpings Mekaniska Verkstad var alltså ett förlustbolag, och Volvo har lämnat koncernbidrag på mer än 5 miljoner kronor under de senaste tre åren för att få det hela att gå ihop. Beträffande den konstitutionella kritik som framförts påstår herr Gustafsson att man starkt får betona att dessa avtal träffats under förbehåll av riksdagens godkännande. Eftersom propositionen framlagts så sent förefaller det mig som om den typen av förbehåll blir något av en fiktion. Chefen för försvarsdepartementet menade att jag var grovt okunnig om vad som hänt beträffande de anställda och deras information och gjorde gällande att de anställda i själva verket känt till de förändringar som skulle inträffa ungefär ett och ett halvt år i förväg. De kände till saken i ett och ett halvt år före riksdagsbeslutet, men det är i realiteten inte detta som är avgörande. Herr Olhede höll enligt chefen för försvarsdepartementet ett anförande den 15 oktober 1967 i vilket han informerade de anställda. I Vestmanlands Läns Tidning för den 17 oktober 1967 fanns en artikel som redogjorde för dessa förhållanden och där görs också gällande att informationen skett genom radio. Låt mig läsa upp vad som står i tidningen: »Genom radion — innan företagsnämndens representanter eller de anställda fått besked om utredningens resultat — spreds nyheten — — —.» På ett annat ställe i samma artikel kan man läsa följande: »Personalen tillställdes ett meddelande på alla anslagstavlor från verk stadsledningen och när de anställda på eftermiddagen lämnade sina arbeten fick de en information från de båda fackföreningarna vid företaget.» Det är möjligt att herr Olhede var där den 15 oktober medan det här gäller ett referat om någonting som inträffade den 16 oktober. Likväl rörde det sig i så fall om en dag i förväg och inte om ett och ett halvt år som de anställda underrättades om vad som skulle inträffa. Om framtiden för bolaget SMT yttrade sig försvarsministern med en viss försiktighet och även jag talar naturligtvis om framtiden med en viss försiktighet eftersom det är mycket svårt för oss att veta vad som skall hända. Men när försvarsministern ändå finner anledning att uttrycka sig med denna försiktighet förefaller det mig felaktigt att i samma andetag anklaga mig för okunnighet och för att inte ha tagit del av det tillgängliga materialet. Jag har tagit del av det material som framlagts för statsutskottet så när som på det hemliga materialet. Jag tror emellertid att det hemliga materialet inte innehöll sådana uppgifter som är ägnade för en bedömning av framtiden utan snarare gällde transaktioner, d.v.s. köpeskillingar och sådant — men det är en gissning från min sida. Vad beträffar frågan om mera pengar till detta bolag sade chefen för försvarsdepartementet att det är tänkbart att det kan behövas mera kapital. Då undrar man ju varför vi får det medgivandet efter ett inlägg här i riksdagen — i detta fall ett inlägg av mig. Varför kunde inte det ha stått i propositionen som ett rimligt led i den information man bör ge om framtiden? Så snabbt kan ju läget ändå inte ha ändrats att vi måste få reda på den saken först nu. Försvarsministern ville också göra gällande att orsaken till en sådan kapitalförstärkning då skulle vara att verksamheten expanderat mera än man tänkt sig. Det är ju möjligt. Jag hoppas att det blir den verkliga anledningen. Men mot bakgrund av vad herr Svärd yttrade i en intervju i tidningen Veckans Affärer för bara några veckor sedan är den anledning som jag gissar på snarare, att bolaget inte går med vinst på fem, sex år och därför behöver tillföras mera pengar än det nu får. Slutligen menade också försvarsministern att jag var kritisk av doktrinära skäl. Då vill jag understryka att jag absolut inte är mera kritisk än att jag med förtjusning skall hälsa goda nyheter från detta bolag. Om verksamheten där går bra skall jag bli utomordentligt belåten. Jag önskar försvarsministern lycka till.
Herr talman! För att inga missförstånd skall uppstå vill jag säga att med den takt i företagets expansion som vi har räknat med och som utskottet också har informerats om behövs det inget tillskott av kapital. Men om företaget skulle expandera snabbare, och framför allt om man lyckas med sin export som utgör en stor del av verksamheten — cirka 30 procent av produkterna exporteras — så kommer självfallet krav att resas på mera kapital. Men det kan företaget självt då i den gynnsamma situationen skaffa fram på marknaden. Det är detta jag har åsyftat. Sedan framgick det ju ändå av herr Burenstam Linders anförande att personalen blev informerad mer än ett och ett halvt år innan riksdagen fattade beslut; sedan igångsatte man förberedelserna för en omflyttning av personalen.

Herr talman! Jag tolkar försvarsministerns uttalande så att detta bolag inte kommer att begära mera pengar och inte kommer att tillföras mera kapital annat än om utvecklingen av företagets verksamhet blir så gynnsam som försvarsministern här har angivit. Vad informationen om de anställdas förändrade villkor beträffar är det väl ändå orimligt att tala om ett gott företagsdemokratiskt uppträdande bara därför att informationen lämnades ett och ett halvt år före riksdagens beslut. Om det är den typen av krav man skall uppställa, så kan ju försvarsministern lämna information till de anställda efter det att meddelande lämnats i radio och TV. Det blir ju ändå ett och ett halvt års varsel. Här skiljer det bara på en dag mellan det att de anställda informerades och det hela blev offentligt.

Herr talman! Skall det alltså i fortsättningen anses fullständigt korrekt, om ett privat företag i ett fall som detta skulle lämna informationer till sina anställda endast en dag innan ifrågavarande upplysningar släpps ut till radio och TV?

Herr talman! Ingen kan påstå att industridepartementet brister i aktivitet när det gäller att tillskapa nya bolag i statlig regi. Under en kort tid har minst fyra sådana tillkommit, som har till uppgift att organisera, administrera och utveckla den statliga företagsamheten eller stå den till tjänst med konsultverksamhet. Dessutom har man samordnat vissa statliga företagsgrupper, exempelvis ASSI och domänverket. Jag har all förståelse för att man söker arbetsformer som gör det möjligt att i takt med tiden rationalisera den statliga verksamheten; det är både nödvändigt och riktigt. Men det är inte nog med att man vill rationalisera. Man vill också utveckla och utöka den statliga verksamheten. Ibland är det svårt att se var gränsen går mellan å ena sidan en ideologiskt betingad önskan att vissa företag skall ligga i statliga händer och å andra sidan nödvändigheten av effektiva rationaliseringar, som kan innebära en vidgad statlig företagsamhet. Därtill kan läggas uppbyggnad av statlig företagsamhet av samhällspolitiska skäl. Den ideologiska synpunkten har jag ganska liten känsla för. Bakom den finns inte alltid ambitionen att föra svenskt näringsliv framåt, och detta är dock grunden för standarden i vårt samhälle. Det rör sig bara om ett statiskt tänkande i fråga om ägandet. Utveckling genom rationalisering, liksom företagsetablering av samhällspolitiska, sociala och lokaliseringspolitiska skäl, accepterar vi däremot, när den är väl förberedd. Bortsett från etableringar av sociala skäl måste vi emellertid i detta sammanhang göra ett förbehåll: Vi accepterar etableringen under förutsättning att den sker under samma konkurrensförhållanden som inom det enskilda näringslivet. Det borde inte vara majoriteten obekant att det synsätt som jag här gör mig till tolk för också accepteras av huvuddelen av det svenska näringslivets organisationer. Herr talman! Intrycket av dessa olika företagsformers tillskapande är att man på regeringshåll ännu är för vag, för osäker, för famlande i sitt grepp. Man känner inte målsättningen, man vet bara att man måste göra någonting, och så skriver man tunna propositioner, som tyvärr är föga vägledande för riksdagen. Det har varit så tidigare också, exempelvis med Durox, Utvecklingsbolaget och Konsultbolaget, och det är så nu med Svenska industrietableringsaktiebolaget, SVETAB. Vi anser inom oppositionen att det saknas en genomtänkt och redovisad plan för den statliga företagssektorn och att informationerna är för knapphändiga. Hade inte femte avdelningen av statsutskottet fått en kompletterande föredragning i dessa frågor, hade minoriteten troligen inte kunnat godkänna ett skapande av SVETAB helt enkelt därför att vi inte hade underlag för ett beslut därom. Hur skall motionärer, som bygger sitt ställningstagande på en proposition, kunna skriva fullvärdiga motioner när de inte känner till hela den bakgrund som finns och som bör klargöras vid framläggandet av en proposition? Det är anmärkningsvärt att riksdagen skall behöva bli så illa informerad om de skapelser som industridepartementet föreslår. Jag är övertygad om att det inte beror på okunnighet, utan mer på att verksamheten bedrivs i hast — det är något av en nonchalans mot riksdagens behov av inträngande redovisning.

Den lokaliseringspolitiska målsättning som spelade en så stor roll vid tillkomsten av industrietableringsdelegationen bör således vidmakthållas. Bolaget bör sålunda i varje fall tills vidare inrikta sin verksamhet enbart på lokaliseringsobjekt.» Vi kan alltså inte acceptera att man går vidare förrän man har gjort denna målsättning klar. Med den motiveringen ber jag, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer som är fogade vid statsutskottets utlåtande nr 106.

Herr talman! Herr Lothigius har deklarerat att vi inom oppositionen i princip accepterar den verksamhet som nu bedrives inom industrietableringsdelegationen och att denna övertages av Svenska industrietableringsaktiebolaget, SVETAB. De reservationer som är fogade vid utlåtandet innebär inte avslag på propositionen, men vi har uttalat kritik över att det saknas en klar målsättning och en redovisad plan för den statliga företagssektorn, dess organisation, uppbyggnad och allmänna expansion. Det betyder inte att vi anser att det helt saknas mål för den statliga verksamheten. Jag medger att det i direktiven framhållits att lönsamhet, expansion och konkurrens är önskvärda mål. Statsrådet Wickman sade i går i första kammaren — jag hade tillfälle att lyssna till en del av debatten där — att han tyckte att debatten präglades av en god stämning. Jag hoppas att han skall få den känslan också här i kammaren. Man måste dock understryka vad som tidigare sagts av herr Gustafson i Göteborg och nu av herr Lothigius, att nog finns det fog för att rikta en viss kritik mot de tunna propositioner som industridepartementet har serverat riksdagen denna vår. Detta skulle ha kunnat ske även beträffande propositionen om Kalmar verkstads AB. Jag vill öppet erkänna att vi reservanter inte har av propositionen kunnat få en klar bild av skillnaden i målsättningen för de tre organen: Utvecklingsbolaget, SVETAB och det planerade förvaltningsbolaget. Vi är inte övertygade om att dessa bolag inte överlappar varandra i fråga om målsättning, arbetsuppgifter och befogenheter. Det är t.ex. svårt att förstå innebörden av propositionens formulering, att SVE TAB skall genomföra projekt som är baserade på s.k. affärsidéer, medan Utvecklingsbolaget tar upp projekt med hög teknisk utvecklingsstandard. Man frågar sig också varför förslaget för remissyttrande underställts endast vissa statliga organ, såsom Utvecklingsbolaget, industridelegationen m.fl., men inte organisationer som LO och Sveriges industriförbund. I reservationen 2 preciseras de inskränkningar vi önskar i SVETAB:s verksamhet. I denna reservation heter det — som herr Lothigius nyss påmint om: »Till dess riksdagen förelagts förslag om målsättning m.m. för utvecklingen av den statliga företagssektorn bör SVETAB:s verksamhet koncentreras till orter och regioner där det råder sysselsättningssvårigheter.> Detta gäller framför allt de s.k. skogslänen. Vi anser att den lokaliseringspolitiska målsättningen som spelat så stor roll vid tillkomsten av industrietableringsdelegationen bör vidmakthållas. I reservationen 3 slår vi fast kravet alt >Kungl. Maj:t snarast inför riksdagen bör redovisa en precisering av de riktlinjer som bör gälla för statlig företagsamhet>!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

Herr talman! Jag är visserligen inte reservant i detta ärende men har haft tillfälle att följa behandlingen av proposition nr 56 i vederbörande avdelning av statsutskottet. Jag har dessutom i egenskap av motionär intresse av att få anföra några synpunkter på denna fråga, som till synes kanske inte är särskilt märkvärdig men som vid närmare analys ändå visar sig inrymma många intressanta aspekter. Det är, herr talman, uppenbart att vi i framtiden får lov att räkna med en betydligt utökad statlig industriell företagsamhet. Denna statliga industriföretagsamhet är enligt min och övriga motionärers uppfattning motiverad och angelägen av två huvudskäl. Det är för det första viktigt att skapa arbetstillfällen i orter och regioner där man dras med sysselsättningssvårigheter av mer eller mindre permanent slag, d.v.s. i första hand i de s.k. skogslänen. För det andra kan det, något som angavs som ett av huvudmotiven för Investeringsbankens inrättande, i en del fall bli aktuellt att satsa på så stora investeringsobjekt att enskilt kapital i tillräcklig utsträckning inte kan uppmobiliseras utan det blir nödvändigt att ta till statens väsentligt större resurser. När emellertid statliga företag av dessa två huvudskäl etableras måste det vara ett oavvisligt krav att dessa icke gynnas i fråga om de näringspolitiska villkoren framför privata eller kooperativa företag. Konkurrensen måste ske på lika villkor; annars inträffar snart en snedbelastning som på längre sikt försämrar det totala produktionsresultatet. Den politik som regeringen nu för visar tydligt att man framdeles kommer att göra en hård satsning på statliga industrier. Detta framgår bl.a. av direktiven till företagsdelegationen och industrietableringsdelegationen. Ett uttryck för denna politik kan även förslaget om inrättande av Svenska industrietableringsaktiebolaget, SVETAB, anses vara. Det är emellertid förvånande — som även de två tidigare talarna påpekat — att en så viktig proposition som proposition nr 56 om SVETAB måste anses vara läggs fram i den form som nu har skett. Propositionen är ytterst mager både till form och innehåll. Den saknar t.ex. uttömmande motiveringar för varför bolaget skall inrättas just nu och anger endast något diffust att SVETAB skall ta upp och komma med nya affärsidéer — vad nu detta konkret kan innebära. Ett elementärt krav i ett sådant här sammanhang borde vara att redovisning lämnas beträffande vilken sorts konkreta projekt man skall starta med. Om en sådan redovisning inte kan ges förefaller basen för startande av ett företag, vare sig det är statligt eller privat, vara skäligen bräcklig. Anmärkningsvärt är även att rege ringen varken i detta eller i något annat sammanhang redovisat någon genomtänkt plan för den statliga företagssektorn eller angivit några närmare riktlinjer för den planerade utökningen av den statliga industriella verksamheten. En sådan viktig sektor av vårt näringsliv borde ges en utförlig presentation i vad gäller dess organisatoriska uppbyggnad och allmänna målsättning. Även den information som lämnas riksdagen om de olika statliga företagen är, som här ofta omvittnats, ofta mycket bristfällig. I motionerna I: 981 och II: 1126 hemställs att riksdagen vid behandling av proposition nr 56 i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om en skyndsam prövning och förslag till riksdagen angående uppgifter och riktlinjer för statlig företagsamhet i näringslivet på samma konkurrensvillkor som gäller för enskilda och kooperativa företag. Jag är angelägen om att understryka det sistnämnda, vilket jag gjort även i tidigare sammanhang. Utskottsmajoriteten avvisar detta förslag genom att erinra om att företagsdelegationen enligt sina direktiv har frihet att pröva alla frågor som berör de statliga företagen. Denna hänvisning till ganska allmänt hållna direktiv för företagsdelegationen skall behandla fortivera en underlåtenhet att precisera de från vårt håll begärda närmare riktlinjerna för statlig företagsamhet och dess uppgifter inom näringslivet. Att föetagsdelegationen skall behandla formerna för riksdagens insyn kan inte heller som reservanterna framhåller räcka som motiv för att framlägga en proposition med så magra informationer som proposition nr 56. Nu har emellertid utskottets vederbörande avdelning under propositionens behandling lyckats skaffa vissa informationer som borde ha förelegat i propositionen. Vi kan därför från vårt håll efter dessa i avdelningen gjorda kompletteringar godta förslaget att Som jag nyss framhållit begär vi att regeringen skall presentera riksdagen preciserade riktlinjer för den statliga företagsamheten och lämna klara uppgifter om dess närmare innehåll. Det kan emellertid som bekant ta mer eller mindre lång tid innan regeringen upptäcker det förnuftiga i våra förslag och gör dem till sina egna. Man måste därför ha med i beräkningen att det kan dröja innan riksdagen erhåller de av oss begärda förslagen om den statliga företagsamhetens och de statliga industriernas arbetsramar, uppgifter och inriktning. Intill dess att dessa förslag förelagts riksdagen är det enligt reservanternas uppfattning nödvändigt att klart fastställa SVETAB:s verksamhetsområde. När industrietableringsdelegationen presenterades tryckte man särskilt på den lokaliseringspolitiska målsättningen för delegationen, vilken också understryks i direktiven. När nu denna delegation upplöses för att övergå i ett särskilt bolag, SVETAB, synes det naturligt att bibehålla den lokaliseringspolitiska målsättningen för verksamheten. SVETAB bör därför, i varje fall tills vidare, inrikta sina arbetsinsatser på lokaliseringsobjekt. Detta betyder följaktligen att SVETAB:s verksamhet under bolagets första tid bör koncentreras till orter och regioner som dras med sysselsättningssvårigheter och där det föreligger ett starkt behov av nya arbetstillfällen. Detta gäller, såsom jag och de föregående talarna här påpekat, i första hand de s.k. skogslänen. Såsom understrykes i motionerna I:981 och II: 1126 kommer ansträngningarna härvidlag att behöva inriktas på just dessa län. När det gäller den precisering av riktlinjerna för den statliga företagsamheten och dess närmare innehåll och inriktning, som jag flera gånger ef terlyst och som även krävs i ett flertal motioner, väckta med anledning av proposition nr 56, är det nödvändigt att Kungl. Maj:t snarast möjligt ger riksdagen en uttömmande redovisning av begärt slag. Företagsdelegationen bör vara ett lämpligt beredande organ och sålunda kunna få i uppgift att utarbeta förslag till riktlinjer och lämpligt avvägda ramar för den statliga företagsamheten. Särskild uppmärksamhet bör härvid ägnas denna företagsamhets industriella sektor, som under de speciella betingelser som jag inledningsvis omnämnde bör kunna få ökad betydelse och effektivitet i framtiden. Om så blir fallet, måste emellertid statsmakterna vara på det klara med hur den statliga industriella verksamheten närmare skall bedrivas, efter vilka normer den skall arbeta och vilken huvudsaklig målsättning den skall ha.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

Herr talman! Inom statsutskottet är vi eniga om att det redan befintliga Svenska = industrietableringsaktiebolaget, kallat SVETAB, skall överta den verksamhet som för närvarande bedrivs inom = industrietableringsdelegationen. Man säkrar på det sättet ett samarbete mellan SVETAB och Utvecklingsbolaget -- det föreligger ett klart behov av ett nära samarbete dem emellan. målsättning skall vara att skapa nya arbetstillfällen genom etablerande av nya och utbyggnad av befintliga företag, både helstatliga och i samarbete med det enskilda näringslivet, kommunägda företag och kooperationen, som det heter i propositionen. SVETAB bör i angivet syfte kunna inträda som heleller delägare i företag med exempelvis expansionseller rationaliseringsinvesteringar. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt industrietablering i regioner med sysselsättningssvårigheter. Vidare skall SVETAB drivas på affärsmässiga grunder och med krav på lönsamhet. Bolaget bör utreda, besluta om och genomföra projekt, baserade huvudsakligen på nya produkter och idéer. I flertalet av de projekt som delegationen nu bearbetar har denna inriktning framstått som naturlig. Å andra sidan utreder delegationen ett antal projekt som förutsätter visst fortsatt utvecklingsarbete innan de kan realiseras. I dessa fall samarbetar delegationen intimt med Utvecklingsbolaget. Vidare framhålles i propositionen, att företaget bör, så snart det bedöms förenligt med dess intressen, avyttra aktieposter som bolaget kommer att inneha. Man utgår då från att staten och statliga företag i många fall framstår som naturliga köpare av dylika aktieposter. Jag nämnde i inledningen att utskotlet i stort sett är enigt om SVETAB och dess uppgifter, men på en del smärre punkter föreligger delade meningar, såsom vi redan har hört av dem som talat för reservationerna. Samtliga de talare som här framträtt klagar över att propositionen varit alltför knapphändig för att man skulle kunna ta ställning till frågan; det är först efter föredragningar i avdelningen man har kunnat godta förslaget. Vi inom avdelningen som står för utskottsförslaget anser att propositionen mycket väl räcker som underlag för ett ställningstagande, men de informationer som vi har erhållit i avdelningen har självfallet ytterligare belyst förslaget. Det är ganska vanligt i utskottsarbetet att kompletterande upplysningar lämnas och att man har möjlighet att ställa frågor bl.a. till representanter för departementet. Reservanterna anför att det är angeläget att företagsdelegationens arbete med att föreslå riktlinjer för den långsiktiga vidareutvecklingen av de statliga företagen bedrivs med största skyndsamhet. Vi kan väl utgå från att företagsdelegationen arbetar med all den skyndsamhet som är möjlig med hänsyn till frågornas omfattning. För övrigt har ett första delbetänkande med förslag till samordning avlämnats av företagsdelegationen. Vi i utskottsmajoriteten reagerar emellertid särskilt mot en punkt i de borgerligas reservation — det gäller uttalandet om att SVETAB bör inrikta sin verksamhet enbart på lokaliseringsobjekt. Vi understryker starkt vad som sägs i propositionen, att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt industrietablering i regioner med sysselsättningssvårigheter och då kommer ju i första hand skogslänen i blickpunkten. Det överensstämmer ganska väl med den målsättning som gällde för industrietableringsdelegationen, som enligt direktiven fick i uppdrag att sysselsättningsproblemen särskilt i skogslänen måste mötas genom en aktiv politik från samhällets sida främst inom ramen för 1okaliseringsoch arbetsmarknadspolitiken. Detta innebär inte något förbud mot att i vissa fall etablera företag även på orter som inte har sysselsättningssvårigheter. I den borgerliga reservationen föreslås ett sådant förbud, som vi inom utskottsmajoriteten inte kan godta. Antag att man inom SVETAB får fram en produkt som inte alls passar för tillverkning på en ort där sysselsättningssvårigheter råder men som bättre lämpar sig för tillverkning i en annan del av landet. Skulle då bolaget vara för: hindrat att etablera produktionen där? Det kan väl inte vara rimligt. Vi inom utskottsmajoriteten vill vara med om att i särskilt hög grad lokalisera företag till orter där sysselsättningssvårigheter föreligger, men vi vill inte vara med om att hindra att bolaget, om så anses lämpligt, i vissa fall förlägger företag även till andra orter. Herrar Lothigius och Sjönell framhöll i sina anföranden att det skall vara konkurrens på lika villkor mellan statlig företagsamhet och privat företagsamhet, men här vill man stipulera speciella villkor för statlig företagsamhet vilka ingalunda skulle gälla för den privata. Är detta konkurrens på lika villkor? Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Almgren säger att vi har klagat över informationen. Det är riktigt att vi har kritiserat den tunna och ofullständiga propositionen, och det har vi skäl att göra. Vi har också försökt att ange de skälen. Herr Almgren säger att vi har kallat folk till avdelningen och fått en redovisning och att vi på så vis har fått propositionen kompletterad. Det har vi gjort, men jag måste säga att om vi skall kunna skriva motioner i anledning av en proposition behöver vi, såsom herr Lothigius påpekade, få en klar och fyllig bild av en så pass stor fråga som det här ändå gäller redan i propositionen. Det är enligt min mening viktigt att vi får en god information och en klar bild. Eftersom vi nu har industriministern här måste jag säga honom, att det har brustit en del i fråga om information i de propositioner som vi har fått från industridepartementet. Vad beträffar vårt kraftiga understrykande av lokaliseringskravet är det väl ändå så, herr Almgren, att det är i skogslänen som vi behöver få industrier etablerade. Det är detta vi vill stryka under och det är där vi vill att tyngdpunkten i SVETAB:s verksamhet skall ligga.

Herr talman! Med anledning av vad herr Almgren sade vill jag bara påpeka, att han kanske borde ha läst reservationen litet mera noggrant än han har gjort. Vi har nämligen ingalunda velat för all framtid binda SVETAB:s verksamhet till skogslänen. Vi har sagt att i varje fall tills vidare bör SVETAB ha sin verksamhet förlagd till orter och regioner med sysselsättningssvårigheter, alltså till skogslänen. Med »i varje fall tills vidare» menar vi, som har sagts tidigare, att vi vill avvakta en närmare precisering av den statliga företagsamhetens målsättning, de ramar och de normer som skall gälla för denna verksamhet, innan vi anser att SVETAB bör utvecklas vidare. Vad beträffar konkurrensen på lika villkor kan man väl säga att företagen i skogslänen skall kunna få konkurrera på lika villkor med SVETAB och etablera sig just på de platserna. Det är ingenting annat än det som vi har velat säga.
Herr talman! Till herr Eriksson i Arvika vill jag säga att det avgörande är väl inte hur pass tjock eller tunn en proposition är. Avgörande är väl vad propositionen innehåller. Särskilt när det gäller statlig företagsamhet är det väl ganska naturligt att avdelningen får inom sina fyra väggar informationer som kanske inte alltid kan lämnas i en proposition. Min erfarenhet från riksdagsarbetet är att vi nästan alltid, när vi behandlar propositioner, får informationer från departementet. Det är ingen som gör något väsen av det. Men i detta fall skulle det vara så konstigt, att vi får informationer från departementet under avdelningens arbete. Jag tycker att det är fullt naturligt att så sker. Jag kan inte fatta annat än att anledningen till att man har denna inställning måste vara att man är särskilt avogt inställd till statlig företagsamhet. Vad sedan beträffar detta med skogslänen vill jag säga att jag hade hoppats att jag skulle ha lyckats att i mitt förra anförande klargöra att vi som står för utskottsmajoritetens förslag anser — det har vi strukit under särskilt hårt — att det är angeläget att vi etablerar företag där det föreligger sysselsättningssvårigheter. Då kommer självfallet skogslänen i främsta rummet, eftersom de har den största arbetslösheten. Herr Sjönell säger att förbudet mot att få statliga företag förlagda även till andra orter än sådana där det råder sysselsättningssvårigheter bara skulle gälla tills vidare. Men principen är ju osund och oförenlig med fri konkurrens. Skulle herr Sjönell även om det gällde en kort tid vilja stipulera samma villkor för privat företagsamhet?

Herr talman! Denna fråga, herr Almgren, anser jag vara betydelsefull. Det gäller en ny form av statlig verksamhet och därför tycker jag det finns starka skäl att lämna riksdagen en fyllig redovisning. Hade det gällt etablering av företag inom det enskilda näringslivet hade huvudmännen säkert krävt en sådan. Jag vill också understryka att jag inte talat om antalet sidor i propositionen utan om den ofullständiga redovisningen. Herr Almgren vet lika bra som jag att avdelningen och partierna har fått bedriva nästan detektivverksamhet för att få fram uppgifter för komplettering av årets propositioner från industridepartementet.
Herr talman! Jag måste protestera mot herr Erikssons i Arvika senaste påstående, ty vi har väl ändå haft möjlighet att få insyn och information. Inte heller tror jag att mina kamrater i avdelningen delar herr Erikssons uppfattning. I synnerhet har departementet varit mycket angeläget att lämna information.

Herr talman! I och för sig kunde denna fråga anses vara tillräckligt diskuterad redan nu, men som norrlänning måste jag få säga några ord, eftersom det i en av reservationerna talas om att det skulle vara en fördel att begränsa SVETAB:s verksamhet till skogslänen. Jag tror emellertid att det värsta som kunde hända SVETAB vore att göra det till något slags regionbolag som bara ägnar sig åt dessa ting. I propositionen framhålles att man framför allt skall inrikta sig på företagsamhet i de sysselsättningssvaga områdena men man skall också kunna gå in på annat håll. Det är nog mycket viktigt att man inte isolerar skogslänen och säger att detta är ett område där det skall bedrivas litet social verksamhet. Låt oss komma ihåg att vi hade en debatt här i riksdagen i december, varvid moderata samlingspartiet talade om att det kunde gå med på statlig företagsamhet endast om den var socialt motiverad. Jag hoppas att folkpartiet och centerpartiet uppmärksammar vad som ligger bakom enigheten på detta område. Jag tror inte att vi bör begränsa SVETAB:s verksamhet till rent social sådan. SVETAB skall liksom industrietableringsdelegationen i första hand verka för företagsamhet i de sysselsättningssvaga områdena men för att kunna göra detta måste det finnas möjligheter att agera i hela landet. Inte heller tror jag att de som står bakom reservation 2 skall framställa sig som några speciella förkämpar för Norrlands näringsliv. I reservationen framhålles att man bör koncentrera sig endast på regioner där det råder sysselsättningssvårigheter. Därmed avslöjar man vad man verkligen menar. Det är inte de sysselsättningssvaga områdena man tänker på, utan man vill finna en utväg att kringgärda den statliga företagsamheten med inskränkningar som inte gäller för det privata näringslivet. Jag tror det var herr Sjönell som talade om ramar och normer för den statliga företagsamheten. Det skall nog finnas ramar, men varför skall vi tala om ramar för hur långt den statliga företagsamheten får expandera? Den skall kunna expandera där det är lämpligt precis som det privata näringslivet. Jag vill inte sätta några speciella ramar för det privata näringslivet utan detta är tvärtom ytterst välkommet till de sysselsättningssvaga områdena. Jag vill bestämt tillbakavisa tanken att det skulle vara någon hjälp för exempelvis Norrland att göra SVETAB till ett provinsbolag. Jag kan inte låta bli att ta upp en sak som herr Sjönell berörde; jag hoppas det kan betraktas som olycksfall i arbetet. Han sade nämligen att det nu är fråga om en synnerlig hård satsning på statliga företag och frågade: Varför? Vad är det som speciellt motiverar det? Ja, när herr Sjönell frågar det måste han ha sovit under de tre senaste åren. Det borde väl vara klart varför det är motiverat med en särskild accentuering av både statlig och privat företagsamhet i den mycket starka omställning inom vårt näringsliv som nu försiggår, i den hårda kris som nu drabbar skogslänen 0. s. v. Det måste vara motiv nog för en utökad statlig företagsamhet. Man behöver inte söka efter de motiven. De ligger i öppen dag. Sedan har det talats om att vi här har en ny form av statlig företagsamhet, men det kan jag inte finna. Möjligen är det en ny form att arbeta för statlig företagsamhet. Hela det talet är egentligen bara en skuggboxning. Varför kan man inte säga att vi skall försöka utveckla både det privata och det statliga näringslivet så långt det går? Ingen här, allra minst jag, vill väl ha någon inskränkning i det privata näringslivets expansion. Varför skall man då vara så angelägen sätta upp ramar för den statliga företagsamheten eller fråga varför vi just nu skall tala om statlig företagsamhet? Jag vill rekommendera herr Sjönell att resa upp till Norrland och fråga människorna där om de förstår varför man just nu talar om en utökad statlig verksamhet. Då tror jag att herr Sjönells egna partivänner där uppe kommer att säga: Begriper Du inte varför man gör det, måste det vara illa ställt med centerpartisterna i Mellansverige. Vi behöver en utökad statlig företagsamhet nu. Sedan skulle det vara intressant att också bemöta talet om den magra propositionen, men det talet har redan bemötts ganska väl. Någon av de borgerliga talarna sade att det är angeläget att företagsdelegationen nu tar ifatt med sina uppgifter, men delegationen har arbetat med dem sedan åtskillig tid och det finns stora möjligheter för att delegationens förslag framlägges för riksdagen relativt snart. För min del har jag ingen svårighet att acceptera utskottsmajoritetens skrivning. Det är tvärtom en grundläggande förutsättning för att SVETAB skall komma att betyda någonting för de sysselsättningssvaga områdena, att man inte från början steriliserar bolaget så att säga och förklarar att nu skall vi syssla med lite företagsamhet där det inte går med något annat. Statlig företagsamhet skall kunna konkurrera på lika villkor, mina herrar, och det innebär att man inte till hälften stryper den statliga företagsamheten redan innan den har startat!

Herr talman! Herr Svanberg sade att jag måste ha sovit under de tre senaste åren, om jag inte har uppmärksammat den samhällsutveckling som varit på gång, men det är väl i stället herr Svanberg som har suttit och sovit när jag talade. Jag sade nämligen inte alls så som herr Svanberg framställde det. Jag har inte frågat varför vi skall utveckla den statliga företagsamheten. Jag sade inledningsvis att det är uppenbart att den statliga företagssektorn kommer att utvecklas mer och mer i framtiden. Ordet varför har herr Svanberg uppenbarligen missförstått — om han nu inte satt och sov när jag talade — ty jag använde det ordet när jag talade om det magra innehållet i propositionen. Då frågade jag varför man inte där hade redovisat varför SVETAB skulle etableras just nu. Jag tyckte nämligen att detta var alldeles för litet motiverat, vilket även herr Eriksson i Arvika och herr Lothigius framhållit. Jag har frågat varför man skall etablera företaget just nu, och på den frågan har vi inte fått något svar och fick det inte heller vid underhandsinformationen i avdelningen.
Herr talman! Jag undrar om vår industriminister i verkligheten är nöjd med den redovisning som förekommit. Det skulle vara synnerligen förvånande om han är det. När vi i femte avdelningen hade färdigbehandlat frågan fick vi för vår information en något fylligare genomgång av den rad av verksamheter som nu bedrivs. Vi fick besked om investmentbolaget Svenska AB Navigator inom Sveriges kreditbank, om Utvecklingsbolaget och om de områden som detta skall gå in på, nämligen medicinsk teknik, undervisning, miljövård, energiområden, kommunikationer, livsmedelsområdet och administrativa system. Man tog också upp SVETAB och diskuterade förvaltningsbolaget. Konsultföretaget nämndes inte, men man har i alla fall på några punk ter lämnat en redovisning av vad det rör sig om. Det hade varit naturligt om utskottets ledamöter hade fått dessa upplysningar i så god tid att vi hunnit behandla dem i utlåtandet, och det hade varit ännu värdefullare om de hade redovisats redan i propositionen. Vi hade inte fått någon verklig sammanfattning av hela verksamheten, och det är bakgrunden till våra reservationer. Vi har accepterat SVETAB därför att detta bolag möjliggör en verkligt positiv insats för en statlig företagsamhet och för ett samarbete mellan enskilt näringsliv och statlig företagsamhet. Men de motionärer som har att arbeta med utgångspunkt i propositionen vet ju ingenting om detta. De har inte fått dessa informationer som underlag för att verkligen kunna debattera frågan i riksdagen, och det tycker jag är felaktigt. Man borde ha tänkt igenom saken så pass väl från början, att man redan i propositionen hade kunnat lämna en bred redovisning. Vilken 'storleksordning skall man inrikta sig på? Skall man av lokaliseringspolitiska skäl skapa en mängd småföretag för att klara sysselsättningen inom vissa områden? Jag frågar i likhet med herr Sjönell hur stora ramarna för verksamheten skall vara. Vi föreslår nu att man till dess vi får besked om detta skall inrikta sig på lokaliseringsprojekt, främst i Norrland. Vi har sannerligen under många år i denna kammare fått höra, herr Svanberg, att det i Norrland finns tillräckligt mycket att göra. Man behöver inte inrikta sig på några andra delar av landet.
Herr talman! Ja, herr Lothigius, det finns tillräckligt mycket att göra i Norrland för det statliga och för det privata näringslivet för åtskillig tid framöver. Det är inte det vi tvistar om. Men varför skall man försöka göra SVETAB till ett slags sockenbolag, när det ändock i propositionen uttalas att det viktigaste och mest angelägna är att klara just de sysselsättningssvaga områdena? Men nog om det! Jag skall inte alltför mycket gå in på frågan om den tunna propositionen. Industriministern är närvarande, och jag antar att han kan svara för sin proposition. Jag skall inte försöka göra det. Herr Sjönell menade nu att han inte hade sagt vad jag påstår att han hade yttrat. Det var mycket intressant, eftersom han faktiskt uttryckte sig ungefär så som jag framställde det. Nu vill han vända det till att han skulle ha undrat varför det är så utomordentligt bråttom med SVETAB just nu. Skillnaden är hårfin. Varför är det så bråttom just nu med att statlig företagsamhet skall expandera? Jag tycker inte jag behöver ge något ytterligare motiv för det. Har herr Sjönell inte upptäckt varför det är så oerhört bråttom att både statlig och privat företagsamhet expanderar just nu kan inte jag lära honom det. Huruvida herr Sjönell eller jag har sovit i kammaren är ointressant. Det intressanta är väl om man har lagt märke till den samhällsutveckling som förekommit i vårt land under de senaste två å tre åren. Om man gjort det behöver man inte ställa frågan varför det är så bråttom. Det är ohyggligt bråttom med en ökad statlig och även privat företagsamhet i Norrland. Det var detta jag ville ha sagt. I övrigt har jag ingenting att säga i det avseendet. Vad den tunna propositionen beträffar tror jag mig kunna säga, att hur än propositionen sett ut, så hade reservanterna fört ungefär samma argumentation. Det beror nämligen inte på hur tunn eller hur tjock en proposition är — man hittar alltid något att hänga upp kritiken på. Man kan hänga upp den på för stor brådska, på för tunna propositioner, på allmänna resonemang om att man visserligen vill göra någonting men inte just det som föreslås och inte vid detta tillfälle — någon gång i framtiden, något annat!

Herr talman! Eftersom man så många gånger i debatten kommit tillbaka till anklagelsen att vi ger en knapphändig information i våra propositioner till riksdagen när det gäller statliga företag har jag begärt ordet för att anföra några synpunkter på den frågan. Man har tagit upp saken i samband med den proposition som vi nu behandlar, alltså om SVETAB. Man har gjort det när det gällde förslaget angående nyemission i KVAB tidigare i dag, och för ett år sedan fördes precis samma diskussion när det gällde Utvecklingsbolaget. Om vi ser på propositionen rörande SVETAB finner vi att där är fullt klarlagt varför det är angeläget att finna en effektivare form för det arbete som sedan i höstas har bedrivits av industrietableringsdelegationen. Det framgår också mycket klart av propositionen varför förslaget aktualiseras just nu. Det beror i sista hand — det är självklart — på angelägenheten av den verksamhet som bolaget skall bedriva, och det får karakteriseras som mer än ett olycksfall i arbetet, om man inte uppmärksammat detta. Rent formellt ligger det så till att förslaget till ombildning av etableringsdelegationen framfördes av delegationen själv i dess remissvar på företagsdelegationens betänkande om samordning av de statliga företagen. Det är detta som är den mycket enkla förklaringen till att remissredovisningen ser ut som den gör i propositionen. Vi har inte sänt ut förslaget om SVETAB till ett begränsat antal remissinstanser. Vad som redovisas är remissvaren rörande den typ av verksamhet som behandlades av företagsdelegationens betänkande, vilket publicerades i januari. Då kan man fråga sig: Varför skall ni göra det nu och varför väntar ni inte? Det är klart att vi naturligtvis hade kunnat framlägga ett förslag om SVETAB i form av en departementspromemoria och skicka ut den på remiss, varefter frågan hade framlagts till höstriksdagen. Visst hade man kunnat göra det. Men varför skulle vi göra så när hela syftet och formerna för denna företagsamhet är klart beskrivna i propositionen och när vi vet hur angeläget det är att den verksamhet som detta bolag kommer att ägna sig åt bedrives med kraft och effektivitet? Det är inte möjligt att driva den här verksamheten i andra former än dem vi här föreslagit. På den punkten är utskottet också helt enigt. Med all respekt för mina tjänstemän som redovisat närmare detaljer och lämnat kompletterande informationer tror jag att också motionärerna hade kunnat dra den slutsats, som de dragit under utskottsbehandlingen, direkt från propositionen. Man bör inte anklaga oss för bristande information i den meningen att vi inte — herr Sjönell var inne på detta — i en proposition talar om de konkreta projekt som det här företaget kommer att ägna sig åt. I det fallet vet vi redan i dag vilka konkreta projekt det gäller, därför att bolaget kommer att överta de projekt som etableringsdelegationen arbetar med. I fråga om Utvecklingsbolaget var det annorlunda. Det var ett helt från scratch startat företag, i motsats till SVETAB som övertar en »body» av både personer och projekt från etableringsdelegationen. Om vi skulle ha angett de konkreta projekt som för närvarande är under bearbetning, de licensförhandlingar m.m. som pågår, hade det inneburit ett rätt orimligt krav på det här företaget och dess ägare, representerad av regeringen. Det skulle verkligen inte vara att efterleva kravet om konkurrens på lika villkor mellan statliga företag och privata företag. Då skulle man försätta företaget i en situation — det behöver jag sannerligen inte utveckla — i vilken företaget över huvud taget inte skulle kunna arbeta. Den begränsningen i informationsgivningen tar jag sålunda på mig det fuila ansvaret för, och den begränsningen kommer att gälla statliga företagsfrågor också i fortsättningen. Det betyder inte alls att vi inte är beredda att medverka till en ökad och förbättrad information till både riksdagen och allmänheten om de statliga företagen. Vi ställer precis samma krav på de statliga företagen som på de privata i fråga om större öppenhet och förbättrad redovisning. Jag tycker att oppositionen här skulle kunna ge oss det erkännandet, att den ändå har lagt märke till att vi i det avseendet menar allvar. Det visar den väsentligt utökade informationsverksamhet som successivt växer fram beträffande de statliga företagen. Vi får tillfälle att komma tillbaka till dessa frågor när vi lägger fram den proposition som kommer att baseras på företagsdelegationens förslag om samordning av de statliga företagen. Det är självklart att frågan om både allmänhetens och av naturliga skäl framför allt riksdagens insyn i sina egna företag såsom ultimativa ägare kommer att särskilt behandlas vid detta tillfälle. Jag skall inte gå närmare in på det förslag som där kommer att läggas fram, men jag kan försäkra riksdagen att det är en av de centrala frågor som blir föremål för betydande uppmärksamhet i den kommande propositionen.

Detta har utvecklats ganska utförligt både av herr Almgren och herr Svanberg, och jag behöver därför inte gå närmare in därpå.

De i särklass bästa lokaliseringseffekterna har vi hittills nått just genom de filialetableringar som har kunnat åstadkommas med användande av investeringsfonderna, och det är precis samma samband som återspeglas och kommer att återspeglas i SVETAB:s verksamhet. Man har sagt att man har vetat alltför litet om förhållandena mellan SVETAB och SUAB och tycker att detta är konstigt. Jag är ledsen om detta inte klart framgått redan av propositionen. Jag tycker att det borde ha gjort det, bland annat därför att Utvecklingsaktiebolaget blev utförligt presenterat i propositionen i fjol — det vill jag understryka. Dessutom har detta bolag redan avgivit en halvårsrapport om sin verksamhet, så man kan faktiskt se vad det sysslar med. För att mycket kortfattat svara på frågan vill jag säga, att vad SUAB ägnar sig åt är att sälja licenser, medan SVETAB däremot köper licenser och startar produktion och sysselsättning på grundval av licensernas innehåll. Förvaltningsbolaget har vi av natur: liga skäl inte redovisat i propositionen om SVETAB. Det är rätt självklart, Nu hävdar man att vi egentligen inte alls skulle ha lagt fram förslaget om SVETAB utan att först ha tagit upp frågan om hela den statliga företagssektorns organisation och målsättning. Sedan dämpar man emellertid tonen litet och menar, att vi i varje fall bör begränsa SVETAB:s verksamhet i avvaktan på att det blir klarlagt vad som skall hända med målsättningen i övrigt.

Redan i direktiven för företagsdelegationens arbete nämndes som en allmän målsättning för statliga företag att de — under bevarande av sin konkurrenskraft och under konkurrens på lika villkor — måste vara inställda på expansion. Då frågar man: Varför skall de vara det? Vilka ramar skall läggas på expansionen? Vi svarar: Vi skall inte lägga några ramar på denna expansion, och det av flera skäl. Det första skälet är att det bara är företag som är inställda på att expandera och som har ägarens stöd för det — och till ägaren hör även oppositionspartierna i riksdagen — som verkligen kan göra det. Om företagen inte känner att de har ägarens stöd att expandera skapas ingen trygghet där. Det går inte att driva ett företag om ägaren inte är inställd på att det skall expandera. Om inte de statliga företagen får expandera kan de inte användas för de väsentliga näringspolitiska syften för vilka de har bildats. Det är expansionen som skapar lokaliseringsmöjligheterna, det är det expansiva elementet i företagsamheten som gör att vi över huvud taget får några lokaliseringsobjekt. Lika självklart är att expansionen är det grundläggande villkoret för att vi över huvud taget skall kunna använda statliga företag i industripolitiska sammanhang — de må vara strukturrationaliserande eller av annat slag. Vi får tillfälle att återkomma härtill när vi behandlar propositionen om Förvaltningsbolaget. Jag kan nämna att jag räknar med att höstriksdagen får tillfälle att ta ställning till våra förslag därom. Då kanske vi får uppleva att reservanterna häver sin reservation mot SVETAB — i så fall är det bara ett halvår som ni behöver leva i oro för SVETAB:s verksamhet.

Herr talman! Jag har inför kammaren deklarerat en positiv inställning till den nya form som SVETAB föreslås få, emedan målsättningen är att medverka till att skapa rationella företag och åstadkomma en samordning mellan enskilt näringsliv och statlig företagsamhet. Är det det som är bakgrunden till att industriministern säger att »ni följer rätt snällt med»? Herr Svanberg sade också något liknande. Nej, det är det inte. Anledningen till att vi rätt snällt följer med är att vi hoppas på att industridepartementet verkligen försöker skapa möjligheter för en rationalisering. När större kunskap vinnes om hur man bör gå till väga och när kontakter tas med det enskilda näringslivet på ett naturligt sätt, är vi öppna för vissa former av statlig företagsamhet. Det är inte att snällt följa med. Det är att vara realistisk, och det är att medverka först och främst genom att kritiskt betrakta den verksamhet som staten har bedrivit och som det finns all anledning att vara kritisk emot i vissa sammanhang. Det finns en rad exempel på dåligt skötta företag. I dag finns det emellertid också ljuspunkter, herr industriminister, och dem accepterar vi. Enligt min mening har vi med vår kritik medverkat till att statsmakterna kunnat gå från den ena ljuspunkten till den andra på det här området.

Herr talman! Eftersom jag tillhör dem som skrivit under motionen nr 1107 i denna kammare, i vilken framförs särskilda krav på att SVETAB, det nya statliga bolaget, skall arbeta i Norrbotten, vill jag svara på herr Svanbergs fråga om anledningen till att den motionen har väckts. Herr Svanberg har visserligen själv svarat på frågan, men jag tror att jag kan ge ett annat och riktigare svar. Som ordförande i näringsnämnden i Norrbotten vet herr Svanberg lika väl som jag att sysselsättningsläget i Norrbotten är besvärligare än i alla andra län. Enligt egen uppgift vann socialdemokraterna valet genom den näringspolitik de lovade väljarna att föra här i landet, således även i Norrbotten. Vi som lever i landets mest socialiserade län har inte sett några av socialdemokraternas vallöften infriade. Tvärtom har länet fler arbetssökande än någonsin, och framtidspessimismen är stor långt in i socialdemokraternas egna led. Den bistra sanningen är den, att skillnaden aldrig varit större mellan socialdemokratisk löftespolitik och den politik socialdemokraterna verkligen bedriver i Norrbotten, där de har all politisk makt men också genom ett stort ägande ett stort företagaransvar. Tyvärr har inte den förda aktiva lokaliseringspolitiken och jordbrukspolitiken varit stimulerande på utvecklingen i Norrbotten i tillräcklig grad. Antalet personer i länet som söker arbete har under senare år ökat från cirka 5 000 till 10 000, den högsta länssiffran i landet. Läget för länet är mycket bekymmersamt, och till det bidrar inte minst den allmänna pessimism om länets framtid som blir alltmer spridd bland invånarna. Kan vi inte bryta den pessimismen och i stället återfå tron på länets framtidsmöjligheter, kan vi inte heller räkna med någon ljusnande framtid för länet och dess näringsliv. Nej, just mot bakgrunden av regeringens oförmåga att vidta erforderliga åtgärder för att på ett avgörande sätt förbättra förhållandena i Norrland är det nödvändigt att tillgripa speciella åtgärder. Detta är enligt vår uppfatt ning skälet till att SVETAB:s verksamhet i allt väsentligt bör koncentreras till Norrbottens län. SVETAB bör där också ägna speciell uppmärksamhet åt de möjligheter till sysselsättningsskapande verksamheter som kan grunda sig på de av staten ägda och kontrollerade tillgångarna. Men SVETAB bör även få till uppgift att stimulera och samverka med enskilt näringsliv. Herr talman! I den borgerliga enighetens intresse har i reservationen 2 övre Norrland angivits som speciellt intressant för det nya bolagets arbete. Jag yrkar bifall till reservationerna.

Herr talman! Detta tenderar alltmera att bli, jag höll på att säga sockenpolitik, men eftersom det har sagts tidigare i dag att det inte är något vackert ord kan jag i stället säga regionalpolitik. Herr Petersson i Gäddvik talar om vad jag sagt och vad jag vill i olika skepnader. Jag tror inte att det finns någon motsättning i vad jag eventuellt sagt hemma i länet och vad jag säger här. Vi är alla medvetna om att sysselsättningsläget i Norrbotten är mycket svårt, svårare än på andra håll. Där finns även en viss pessimism som måste brytas. Den kullerbytta som herr Petersson i Gäddvik gör när han talar om hur man skall klara av sysselsättningssvårigheterna är helt enkelt underbar. Han säger att socialdemokraterna vann valet på sin näringspolitik men att vi inte har sett något resultat av den. Socialdemokraterna vann valet, herr Petersson i Gäddvik, inte bara på sin näringspolitik utan över huvud taget på sin vilja att föra en realistisk politik, byggd på en grund av idéer, och att inte bedriva något slags tuvhoppning, där man försöker utröna vad som är populärt att tala om vid olika tidpunkter. Jag tror inte att man kan fortsätta på detta sätt och t.ex. säga, att just nu måste vi ha SVETAB för att verka enbart i Norrbotten. Jag har sagt förut — men vill upprepa det, så att även herr Petersson i Gäddvik fattar det — att jag anser att den säkraste garantin för att SVE TAB skall kunna göra någonting för Norrbotten är att man inte begränsar verksamheten enbart till Norrbotten. Jag tycker att industriministern på ett utmärkt sätt har påvisat detta. De företag som vi under de senaste åren fått till Norrbotten och som verkligen betytt någonting i sysselsättningshänseende är filialer till industrier som har sina huvudanläggningar i andra delar av landet. Om vi försöker göra ett slags särskild provins av Norrbotten, som kräver speciella åtgärder och som skall avskärmas från övriga delar av landet, så kommer vi att hamna i det verkliga eländet. Herr Petersson vill säkerligen så utomordentligt väl. Men försök tänka litet grand också! Försök inte bara utnyttja det besvärliga sysselsättningsläget i Norrbotten och pessimismen hos befolkningen där för att skapa underlag för en borgerlig politik. Jag tror att jag kan försäkra herr Petersson, att hur mycket han än talar om detta, så får han aldrig människorna i Norrbotten att tro på att den sockenpolitik han vill föra är det rätta receptet när det gäller att lösa våra svårigheter. En av vägarna att komma till rätta med problemen är att vi accepterar det SVE TAB som utskottsmajoriteten föreslår, ett SVETAB som förutsätter samverkan med övriga delar av landet och alltså inte framställer Norrbotten som en särkoloni av något slag.
Herr talman! Jag blev tillfrågad om skälet till att vi väckt denna motion. Det är den frågan jag svarat på. Det är min fulla övertygelse, att staten med det ägande den har i Norrbotten också har ett mycket stort företagaransvar. Vill man inte ta det ansvaret, skall man erkänna det, så att folk kan rätta sig därefter.

Herr talman! Det är en helt annan sak, herr Petersson i Gäddvik. Jag är helt övertygad om att staten är beredd att känna sitt företagaransvar och ge uttryck för det i de statliga företag som finns i Norrbotten. Men det är väl halsbrytande ändå att försöka hävda att en slags snöpning av SVETAB skulle vara ett sätt för staten att visa att man känner företagaransvaret i Norrbotten. Jag har mycket svårt att fatta sambandet. Staten är en stor företagare i Norrbotten; de statliga företagen är ryggraden i det norrbottniska näringslivet — det är vi fullständigt eniga om — och de statliga företagen kommer att känna sitt ansvar i detta sammanhang. Att man sedan försöker göra SVETAB till något slags sockenbolag förändrar inte det hela. Dessa svårigheter skall inte bemästras den vägen, herr Petersson. Vi är överens om målsättningen, men jag tror att man inte skall använda dessa frågor som politiska slagträn utan betrakta dem som frågor om hur man praktiskt löser svåra problem. Vi skall inte bara låta orden flöda.
Herr talman! I denna fråga har jag aldrig eftersträvat några politiska fördelar. Däremot hoppas jag att vi skall kunna åstadkomma fördelar för Norrbotten och Norrbottens folk.

Herr talman! Frågan är vid det här laget ganska väl belyst, men enligt min mening har den så stort principiellt intresse att det ändå kan finnas anledning att slå fast några saker. Från vår sida har framhållits att det kan vara lämpligt att staten inriktar sig på lokaliseringspolitiska syften, vilket rimmar bra med tanken att öka sysselsättningen på ett varaktigt sätt. Herr Svanberg säger att han inte alls tycker att man skall göra så. Det kan jag inte förstå. Det finns en ganska begränsad summa till förfogande och herr Svanberg kan väl inte vara motståndare till att man försöker öka sysselsättningen i Norrland. Varför skall man inte då inrikta sig på stödområdena, vilka ligger inte bara i Norrland men i hög grad i Norrland? Kan det vara något önskemål att man utöver denna lokaliseringspolitiska verksamhet skall ta en del av dessa pengar för andra, icke närmare redovisade uppgifter? Det är då risk för att de inte alls kommer vare sig till Norrland eller till något annat stödområde. Regeringens inställning avviker från reservanternas framför allt däri att man visserligen som vi vill skapa ökad sysselsättning men dessutom eftersträvar någonting utöver lokaliseringspolitiken — och man kan inte närmare ange efter vilka riktlinjer. Detta, herr talman, är sammanfattningen av skillnaden. Det skall vara någonting utöver och vid sidan om lokaliseringspolitiken, det skall skapas nya och varaktiga arbetstillfällen, och man kan inte närmare ange efter vilka riktlinjer verksamheten skall bedrivas, vilka kriterier som skall anläggas — utom att man, som herr Wickman säger, vill eftersträva expansion av den statliga verksamheten. Det är nu ganska svårt att från början garantera inte bara goda utsikter för en viss lönsam verksamhet utan även uppnå att den också skall vara expanderande hela tiden. Jag tror att när herr Wickman skall precisera och lämna riksdagen de informationer som borde ha förelegat i dag, skall han finna att det blir ganska svårt att vidhålla detta såsom ett generellt krav. Men att det skall vara expansion är den enda upplysning vi har fått utöver att verk samheten skall vara sysselsättningsskapande. Då man inte i övrigt har fått veta vad det är fråga om, inte har fått någon närmare redovisning av riktlinjerna för statlig industriell företagsamhet, måste man säga att här behövs verkligen besked om vad det gäller. Vad är det för egendomliga, märkvärdiga, halvt obekanta men ytterst betydelsefulla saker som detta företag med ett tiotal miljoner i kapital skall åstadkomma utöver att skapa sysselsättning med lokaliseringspolitiska syften? Statsrådet Wickman ville tydligen faktiskt göra gällande att staten uppträder mycket tillfredsställande när det gäller information om verksamheten. Jag tror, herr talman, att det inte skulle vara möjligt att få några aktieteckningar av privat kapital på en så ofullständig och ytlig information som den som finns i propositionen. Den består till största delen bara av allmänna talesätt. När herr Wickman gör gällande att staten lämnar en utomordentligt tillfredsställande information, kan jag inte undgå att erinra honom om en sak, även om han naturligtvis blir ledsen över att jag gör det. Staten lämnade riksdagen dåliga informationer innän man köpte Durox. Staten lämnade riksdagen högst bristfällig och genom sin ofullständighet och sina uttryckssätt vilseledande och felaktig information under det att man ägde Durox. Och staten lämnade otillfredsställande information när man sedan beslöt sig för att sälja Durox. Det konstaterades i debatten här i kammaren att vi skulle ha kunnat få betydligt bättre information, om enskilda hade fått köpa aktier i Durox liksom man kan köpa aktier i ett stort antal enskilda företag. Jag vill därför fråga statsrådet Wickman: Är det avsikten att ge möjlighet åt enskilda att skaffa sig informationer genom att förvärva ett begränsat antal aktier och ställa frågor på bolagsstämmorna, eller tycker Ni att det inte är lämpligt när det gäller statliga företag? Vi fick inget svar på den frågan förra gången, men vi kan kanske få det i dag. Statsrådet Wickman och andra talar på ett glädjande sätt om principen konkurrens på lika villkor mellan enskild och offentlig företagsamhet. Vill statsrådet Wickman binda sig för att detta skall vara en princip för den statliga ekonomiska verksamheten, inte bara när det gäller dagens ämne, utan över huvud taget? Vill man t.ex. när det gäller finansieringen av statliga företag under tider av kapitalknapphet avstå från att ställa stora summor till förfogande för statliga företag, medan enskilda har endast begränsade möjligheter? Vill man över huvud taget tillämpa principen om konkurrens på lika villkor? Jag tror det skulle vara bra. Vi kanske kan få en liten upplysning om den saken i dag och få en mera utförlig debatt senare. Det måste vara naturligt, herr talman, att nu inrikta verksamheten på de områden — lokaliseringspolitik och därigenom sysselsättningsskapande företag — som vi här är överens om. När det gäller andra företag bör man inte nu insistera på att helt allmänt och utan närmare angivna riktlinjer gå in för statlig verksamhet utanför lokaliseringsområdena. Vi har ju nu en relativt hög sysselsättning inom övriga områden i landet. Vad kan det vara som gör att man nu anser det vara så bråttom och angeläget att staten börjar anlägga företag också inom områden som inte har karaktären av arbetslöshetsområden, att regeringen anser att riksdagen bör godkänna detta utan att ha fått några närmare upplysningar om efter vilka riktlinjer det skall ske?

Varför vill ni inte inrikta era ansträngningar på de områden där det verkligen finns ett behov av åtgärder för ökad sysselsättning?

Herr talman! Det var både intressant och rörande att höra professor Ohlin i detta sammanhang tala om vilket intresse han hyser för lokaliseringspolitiken. Han frågar: När nu en begränsad summa står till förfogande, varför skall man då inte använda den på ett begränsat område? Varför skall man ta pengar därifrån till investeringar på annat håll? Jag vill gärna ge professor Ohlin den komplimangen att jag inte tror att han menar vad han säger. Jag har upplevt honom som en betydligt intelligentare person. Det är inte detta det är fråga om, utan vad man i första hand skall inrikta sig på är — såsom det sägs i propositionen — en utökad sysselsättning i de sysselsättningssvaga områdena. Men vinner man detta syfte genom att säga att pengarna ensidigt skall låsas till dessa områden? Egentligen är det här inte fråga om pengar, utan SVETAB skall ju sälja sina aktier till andra statliga företag. Huvudparten skall ligga i de sysselsättningssvaga områdena, men man kanske måste gå ned i de verkligt expansiva områdena för att kunna skapa möjligheter att genom en lokalisering dit få andra filiallokaliseringar till Norrland. Vi är väl inte oense om själva grundprincipen att lokaliseringspolitiken är det viktiga i sammanhanget, men man vinner ej syftet genom att begränsa verksamheten enbart till lokaliseringsområdena, även om den väsentliga delen av denna skall ligga där. Herr Ohlin vet lika väl som jag, att just filialföretag till stora företag längre ned i landet har betytt mest för Norrland. Filialföretag eller dotterföretag till statliga industrier i andra delar av landet kanske kan betyda lika mycket i detta sammanhang. I princip är vi väl inte så förfärligt oense här. Men jag tror att förklaringen till herr Ohlins argumentation ligger i hans tal om att man skall precisera de statliga företagens expansionsplaner, precisera deras verksamhetsområde o.s.v. Det är tydligen där den ömma tån finns, d. v. s. man vill inte vara med om att de statliga företagen skall få agera på samma sätt som privata. Privata företag är välkomna till Norrland, men vi begär inte att de skall koncentrera sig enbart till denna landsdel. De får gärna vara kvar där de är men placera filialer i Norrland. Det kan vi vara överens om, hoppas jag. Beträffande diskussionen om att begränsa den statliga företagsamheten överlämnar jag detta spörsmål helt till statsrådet Wickman.

Herr talman! Jag har inte, herr Ohlin, sagt att vi skall starta företag med den målsättningen och det kravet att produktionen i varje sådant företag skall expandera. Vi talade om det generella målet för den statliga företagssektorn och att detta mål är expansion. Det var detta jag framhöll, alltså att expansion är ett grundläggande mål för det statliga förtagandet, och detta just av det skäl vi redan varit inne på. Varför har vi statliga företag och vad vill vi göra med dem? Jo, vi vill använda dem bl.a. för de lokaliseringssyften som finns. Vill man inte förstå detta har man underlåtit att läsa propositionen om SVETAB eller avsiktligt misstolkat den. Det är ju det klart deklarerade huvudsyftet med detta företag att åstadkomma sysselsättningseffekter i regioner med svag sysselsättning. Men vi vänder oss mot att skriva in en begränsning i företagets rätt att också nå andra effekter. Egentligen har den här debatten kanske förts med litet för stora ord eftersom den gäller just det här företaget. Vi talar om ett företag som har 9 miljoner kronor i aktiekapital, men vi för diskussionen som om SVETAB skulle förändra det svenska näringslivet. Det är nog inte en riktigt realistisk utgångspunkt för diskussionen, herr Ohlin.

Det är klart att om man skapar den andan i ett statligt företag, så kommer vi att få redovisa många fler misslyckanden i statliga företag än vi hittills har gjort. Vi kommer tillbaka till dessa frågor. Det är faktiskt inte herr Ohlin, som tvingar fram vår målsättningsdiskussion och vår proposition om ett statligt förvaltningsbolag. Det är en helt annan ambition som ligger bakom de försla gen. Då får vi också tillfälle att diskutera informationen. Det är — jag upprepar det — en viktig fråga också för regeringen att tillmötesgå riksdagens behov av information. Men inte skall man behöva sälja aktier till enskilda personer för att de skall kunna ställa frågor på bolagsstämman i statliga företag. Vi kan ju säga att hela riksdagen är — inte i juridisk mening, det vet jag mycket väl — de statliga företagens nästan permanent församlade bolagsstämma. Jag kan försäkra herr Ohlin att med en successivt förbättrad information — det är klart att informationen kan bli bättre och den skall bli bättre, vilket inte betyder att den i absolut mening har varit dålig, men det är klart att allting kan bli bättre — kommer vi nog att få tillfälle att föra rätt många diskussioner om statliga företag i detta hus i fortsättningen. Det kommer verkligen att bli en diskussion av en helt annan och intensivare karaktär än den som förekommer på privata företags bolagsstämmor. Vad får aktieägaren reda på om det privata aktiebolaget, herr Ohlin, genom de prospekt om nyoch fondemissioner som tillskickas honom om han är aktieägare i ett börsnoterat företag — det är ju bara dessa som man lätt kan få en uppfattning om? Den privata aktieägaren får bara ett litet blad där det står att aktiekapitalet kommer att stiga med det eller det beloppet, han får veta vart han skall gå för att klara de tekniska detaljerna och vidare får han uppgift om bankkontor och om att stämpelskatten inte betalas av honom själv. Han får inte reda på ett dugg om företagets framtid utan är hänvisad till att läsa förvaltningsberättelsen och årsredovisningen. Det förutsätts att han har dessa och har läst dem. De refereras inte ens i 99 fall av 100 i det lilla meddelande han får om nyeller fondemission. Nej, dess bättre är riksdagen som aktieägare i de statliga företagen i en oändligt mycket bättre situation än aktieägaren i ett privat företag. Herr Ohlin frågade sedan om konkurrens på lika villkor skall gälla företagens kapitalanskaffning. Redan i dag går statliga företag ut på lånemarknaden med de bankförbindelser som finns och konkurrerar om kapitalet. Det är klart att ett statligt företag för ökning av sitt aktiekapital vänder sig till ägaren precis på samma sätt som privata företag, och det är självklart att staten som aktieägare har större möjligheter än de privata aktieägarna att öka aktiekapitalet i ett företag. Men vi kan ju inte definiera konkurrens på lika villkor på det sättet att staten inte skulle vara ägare till statliga företag — och detta är egentligen den enda rimliga definitionen på lika villkor så som herr Ohlin lägger upp resonemanget. När vi går till riksdagen och redovisar kapitalbehov kan man säga att det inte finns nå got privat järnverk i Luleå som kan vända sig till riksdagen för att få pengar. Nej, det finns det inte. Men om anledningarna till att det inte finns några privata järnverk i Luleå tror jag inte jag behöver upplysa herr Ohlin.

Statsrådet Wickman talar än en gång om att det skall vara expansion. Den statliga företagsamheten skall bli större och större. Detta uttalande är naturligtvis belysande för en socialists tankevärld — bara mer och mer och större och större statlig verksamhet. Men det är inte upplysande när det gäller riktlinjerna för den statliga industripolitiken. Sedan säger herr Wickman att vi kan väl få lov att tillgodose även andra syften än sysselsättningen. Vi har frågat: Vilka är de syftena? Redovisa era industripolitiska riktlinjer! På det svarar man att det kommer senare. — Men ni betonar sysselsättningen. Vi betonar i än högre grad att det gäller att öka och trygga sysselsättningen. Här är det naturligtvis i viss mån fråga om en prioritering, och ingen kan väl bestrida — inte ens herr Svanberg — att man på vår sida prioriterar den sysselsättningsskapande aspekten mer än regeringen gör. Herr Svanberg talade om filialer som skulle skapa sysselsättning i Norrland och att det då kunde vara nödvändigt att stödja en del projekt utanför Norrland. Men observera att herr Svanberg dock begränsade sig helt och hållet till sådant vars själva grundsyfte alltså var sysselsättningen i Norrland eller andra stödområden. Men då har herr Svanberg delvis gått över på vår sida. Ty att helt självständigt utan tanke på lokaliseringspolitiska syften bedriva verksamhet för att, som herr Wickman säger, expandera, det faller inte inom det Svanbergska resonemanget. Till sist vill jag säga några ord beträffande den statliga informationen. Den skulle ju bli bättre och bättre. Den har varit dålig beträffande Durox och den har varit svag i propositionen beträffande Kalmar verkstads AB. I dessa fall har ju oppositionen fått bedriva — som det här sagts — ett slags detektivverksamhet. Om denna statliga information skulle bli bättre — som herr Wickman tidigare lovade — tycker jag att han i dag och vad propositionen beträffar gjort en dålig start. Ty ingen kan väl säga att denna proposition är en god redovisning rörande förutsättningarna för och innebörden av den industripolitik som han begär riksdagens fullmakt att bedriva. Vad får man veta om privata företag? Man får inte veta mycket med hjälp av förvaltningsberättelserna, säger herr Wickman. Jag vet inte hur herr Wickman läser förvaltningsberättelser. Jag har läst åtskilliga under den senaste månaden, och jag måste säga att jag i regel har funnit dem vara mycket upplysande — vida mer upplysande om hur kapitalet skall investeras och varför det skall investeras än de förklaringar som finns i Kungl. Maj:ts proposition.

Herr talman! Jag tror att det är nödvändigt att citera några rader i utskottets utlåtande för att inte herr Ohlin skall kunna säga att jag har gått över till hans ståndpunkt.

Herr talman! Det är ledsamt att det skall vara så svårt att göra klart för herr Ohlin att han och jag egentligen talar om olika saker. I två tidigare inlägg har jag redogjort för innebörden i expansionsmålet. Jag gör det nu för tredje gången och hoppas att jag inte skall behöva göra det en fjärde gång, åtminstone inte i kväll. Och jag har gjort det för att klargöra målsättningen och filosofin generellt bakom det statliga företagandet, men jag har aldrig sagt att SVETAB:s verksamhet skall expandera överallt i landet. Vi måste skilja på målsättningen för de statliga företagen generellt — alltså den som efterlyses i reservationen 3, där man talar om företagsdelegationens arbete — och den speciella målsättningen för det företag som vi behandlar i dag. Jag tog upp den frågan för att visa att det generella expansionsmålet är ett underlag för statens möjligheter att agera aktivt i industripolitiska sammanhang. Syftet kan vara av regionspolitisk eller sysselsättningspolitisk art. Syftet kan också vara att genom företag i egen regi eller i samband med privata företag påverka utvecklingen inom en särskild bransch. Jag har tidigare i dag framhållit att SMT Machine Company AB säkerligen inte hade kommit till stånd, om vi inte haft en verksamhet i statens fabriksverk. Det är ett exempel på att utan tillgång till en vital och expanderande statlig företagssektor får staten icke i sin hand de instrument som är nödvändiga för att nå effekter av den typ jag beskrivit. SVETAB är i dag en ganska blygsam planta i den statliga företagssektorn. Jag hoppas att den kommer att växa. Men det är just därför att företaget är nystartat som vi har nöjt oss med ett aktiekapital som jag hoppas ganska snart kommer att behöva förstärkas. Vi har inte vänt oss till riksdagen med några stora löften när det gäller de omedelbara resultaten av SVETAB. Vi har presenterat SVETAB som ett företag som självfallet skall ha den primära målsättningen att åstadkomma sysselsättning i de regioner som vi nu talat om. Vi har emellertid avvisat tanken att — på samma sätt som ni ville göra med utvecklingsbolaget i våras — införa särskilda begränsningar för SVETAB, som skulle försvåra för företaget att nå sitt primära mål. Att vi avvisat dessa begränsningar innebär självfallet inte att vi inbillar oss att SVETAB skall bilda företag som i omfattning och betydelse svarar mot ASEA-ATOM, om det ;skulle bli aktuellt. Sådana företagsbildningar får vi skapa under andra former, varvid riksdagen får tillfälle att medverka. Beträffande informationsfrågan är jag övertygad om att jag kommer att få tillfälle att diskutera Durox med herr Ohlin flera gånger. Jag har gjort det tidigare i denna kammare och skall inte göra det i kväll. I korthet vill jag beröra informationen i ett företag som jag inte talat om här, nämligen KVAB. Jag protesterar bestämt mot påståendet att informationen från KVAB i samband med årets nyemission inom företaget skulle ha varit underlägsen den information som privata aktieägare brukar få. Jag vill tvärtom göra gällande att den information som lämnats riksdagen och naturligtvis då framför allt utskottet varit överlägsen den som privata aktieägare i normalfallet har tillgång till. Jag skall inte i detalj gå in på hur detta har gått till — på den redovisning vi lämnat i propositionen, på den direktkontakt vi skapat mellan företaget och utskottet och även med riksdagsmän utanför utskottet för att de på platsen själva skulle få bekanta sig med företaget och slutligen på de utförliga föredragningarna i utskottet i frågor som vi självfallet inte kan offentliggöra. Den borgerliga oppositionen för debatten om statliga företag på ett sådant sätt att det är svårt för oss att inte tro att era avsikter är att som villkor för en ökad aktieteckning i KVAB framtvinga en redovisning av företagets olika projekt som befinner sig på planeringsstadiet. Om ni skulle ha lyckats med en sådan avsikt skulle jag ha dragit tillbaka propositionen. Jag skulle då verkligen anse det vara oansvarigt av riksdagen att anvisa medel för teckning av aktier i ett företag som skulle arbeta under sådan förutsättningar. Det skulle innebära inte konkurrens på lika villkor, herr Ohlin — utan på mycket olika.

Herr talman! Helt kort följande, om jag får lov att yttra mig på denna bolagsstämma! Jag hade inte tänkt gå upp i debatten, men när statsrådet Wickman angav expansionen som främsta generella målsättning för statlig företagsamhet och tre gånger talade om det så lyriskt, att man nästan blev varm om hjärtat, kände jag mig litet orolig. Ty få metoder att begå kommersiellt självmord har varit så effektiva som volymtänkande eller låt mig kalla det gigantomaniambitioner. Det finns en mängd exempel på företag som har tvingats på knä just på detta sätt. Men var sitter lönsamheten? Bör det inte vara så att volymen inte är ett mål utan ett medel att nå lönsamhet? Annars sitter man verkligen med skägget i brevlådan. Jag vill gärna säga att detta gäller den generella målsättningen, inte minst mot bakgrund av att det ju inte bara är i Norrland som man lokaliserar, utan man lokaliserar litet överallt och ibland utan att ha lokaliseringspolitiska motiv. Om jag inte är fel underrättad genom djungeltelegrafen är en hel del småprojekt på gång. Det behöver inte vara fel, ty jag tror att statlig och privat företagsamhet tillsammans kan göra mycket som är bra. Jag är inte någon motståndare till statlig företagsamhet. Tvärtom tycker jag att ett samspel dem emellan kunde vara bra. Nog om detta! Sedan måste jag säga att propositionen beträffande Kalmar verkstads AB var tunn. Sällan har en så tunn information äskat så många miljoner. Sedan klämde både vi och utskottet fram en bättre information. Jag tror att Kalmar verkstads AB har fått de pengar det behöver. Jag är inte avundsjuk för detta. Det skulle man kunna vara men jag tror att pengarna kommer i rätt ficka. Till slut vill jag gärna ansluta mig till tanken på filialföretag. Därmed har jag inte sagt att man måste starta ett stort statligt företag i södra Sverige enbart för att få en filial i Norrland. Jag tror att det viktigaste skälet till att man skall slå vakt om tanken på filialsystemet är att man därigenom når någonting som man ofta bortser ifrån vid lokalisering, nämligen att marknadsföringen är ordnad. Ur lokaliseringssynpunkt har tyvärr många företag gått på knä därför att marknadsföringen inte varit ordnad.

Herr talman! Vid detta utlåtande har inte fogats någon reservation i fråga om inrättandet av en pressens lånefond, då våra motionsyrkanden något så när har blivit tillgodosedda av utskottet. På en punkt vill jag dock göra en liten kommentar. I propositionen har föreslagits att de lån som utgår skall administreras av Sveriges kreditbank. Man prioriterar alltså statens egen bank. Pressen skall ensidigt vända sig till denna utan att de andra bankerna har möjlighet att säga sin mening. Eftersom vi har finansministern närvarande i kammaren, skulle jag vilja fråga honom: Har andra banker haft en chans att vara med när det gäller denna lånefond? Här finns en ganska besvärlig pro blemställning, och jag skall nu vända mig till finansministern. Jag är ordförande i Sveriges kreditbank i mitt eget län. Som sådan har jag ambition att på bästa sätt söka företräda banken. Bankens målsättning är att den skall drivas som en affärsbank. Det är vår uppgift att se till att svenskt näringsliv blir intresserat av att anlita denna bank, eftersom Sveriges kreditbank skall ha samma arbetsformer som vilken annan bank som helst. I vår verksamhet möts vi ofta av argumentet: Sveriges kreditbank prioriteras ju av statsmakterna för vissa aktiviteter, därför har vi inget större intresse av att bli kunder där. Detta är en av de stora svårigheter som vi möter ute på fältet. Som ordförande i dess avdelning i Jönköping strider jag tvärtom för den, därför att jag vet att målsättningen är den riktiga. Men staten gör det svårt för oss att arbeta för det mål som är uppsatt för denna bank. Jag skulle vilja ha en förklaring från finansministern varför statsmakterna i olika sammanhang nu prioriterar Sveriges kreditbank för dylika lånefonder av olika slag. Det blir i själva verket en nackdel för banken när det gäller att expandera på en mängd områden.